Fru talman! Mathias Sundin har frågat mig om jag med anledning av Arabförbundets, i vilket Palestina ingår, fördömande av Sveriges uttalanden om Saudiarabien tänker ta några initiativ till att minska biståndet till Palestina. Svaret är enkelt: Nej. Sverige har långa och goda relationer med Palestina. Efter erkännandet av staten Palestina har relationerna fördjupats ytterligare. Palestinas ambassadör i Stockholm, Hala Husni Fariz, har uttryckt det väl genom att säga att "våra relationer med Sverige är djupa, långvariga och har stärkts ytterligare genom erkännandet av Palestina och det historiska besöket av president Mahmoud Abbas". Utvecklingssamarbetet med Palestina syftar till att bidra till en demokratisk, självständig, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat som existerar sida vid sida med Israel i fred och säkerhet, med 1967 års gränser som utgångspunkt, och till att tillgodose palestiniers rättigheter och behov så att de kan bo kvar. Samarbetsavtalet mellan Sverige och Palestina innebär att vi gemensamt kommer att sträva efter demokratisering, ökad respekt för såväl mänskliga rättigheter som jämställdhet, bättre miljö och ökad motståndskraft mot klimatförändringar och katastrofer samt privatsektorutveckling. Det innebär också ett åtagande att arbeta mot korruption och fortsätta reformarbetet och palestinskt statsbyggande. Genom Sveriges bistånd ska palestinierna kunna få ökad tillgång till rent vatten och sanitet, säkrare avfallshantering och bättre kunna förebygga och hantera katastrofer, miljörisker liksom klimatförändringar. Genom Sveriges bistånd ska det bli fler nystartade småföretag samt fler kvinnor som deltar i och driver dessa. Branschorganisationer och finansiella institut ska kunna förbättra sin service. Målet är även att förutsättningarna för lokal ekonomisk utveckling ska förbättras. Dessutom ska biståndet leda till starkare, mer transparenta och demokratiskt styrda offentliga palestinska institutioner, stärkt yttrandefrihet, fria och oberoende medier samt ökat ansvarsutkrävande, inklusive ett mer livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle. Kvinnors politiska inflytande ska öka liksom deras åtnjutande av mänskliga rättigheter. Tillhandahållande av grundläggande service inom hälsoområdet ska förbättras. Den palestinska myndigheten befinner sig nu mitt i en allvarlig ekonomisk kris. I Gaza är situationen explosiv. Den humanitära situationen är allvarlig. Återuppbyggnadsarbetet går för långsamt och risken för förnyat våld är överhängande. Biståndet kan spela en viktig roll för att bidra till både utveckling och stabilitet. Sverige har genom Palestinastrategin tagit sitt ansvar för att bidra till statsbyggande och utveckling i Palestina. Regeringen har för avsikt att genomföra den strategi som beslutades den 30 oktober.

Fru talman! Jag måste säga att det är en mycket märklig interpellation som Mathias Sundin från Folkpartiet ställt i Sveriges riksdag. För det första är den ställd på felaktig grund. Mathias Sundin har gått in på palestinska myndighetens hemsida. Samma dag som Margot Wallström skulle tala i Kairo fanns där ett uttalande av den palestinske utrikesministern Riad al-Maleki som sa: Förbindelserna mellan Sverige och Palestina är utmärkta. För det andra tycker jag att det är en mycket märklig ingång från Mathias Sundin, och jag misstänker att det också är från Folkpartiet, där man menar att om Sverige ger bistånd till Palestina, om vi har ett utvecklingssamarbete med palestinska myndigheten, då förlorar palestinska myndigheten rätten att ha en självständig utrikespolitik. Då förlorar de rätten att ha synpunkter på hur Sverige agerar. Vi har i dag ett bilateralt utvecklingssamarbete med ett trettiotal stater runt om i världen. Är det Folkpartiets ingång att den policyn ska gälla samtliga dessa trettiotalet stater? Har de trettiotalet stater som vi har utvecklingssamarbete med förlorat rätten att ha en självständig utrikespolitik, att ha synpunkter på Sverige? Vi kan ta som exempel Bolivia som vi har ett utvecklingssamarbete med och som kritiserat Sverige för att vi under den tidigare regeringen inte gick tillräckligt långt på klimatområdet. Borde vi därmed bestraffa Bolivia genom indraget bistånd? Jag skulle vilja säga att det på många sätt är en nykolonial syn på biståndet. Vi ska betala ut bistånd, och sedan ska mottagarna stå med mössan i hand och visa tacksamhet och undfallenhet mot Sverige. Det är ett biståndsperspektiv som vi, om vi någonsin haft det, har lämnat. Ska biståndet vara framgångsrikt behöver det bygga på partnerskap, på ett ömsesidigt utbyte. Det ska vara ett utvecklingssamarbete. Dessutom tycker jag att det är en märklig ingång såtillvida att Mathias Sundin och, misstänker jag, även Folkpartiet tycker att man ska bestraffa det palestinska folket för vad palestinska myndighetens ledning gör. Det blir konsekvensen om man lyssnar på Mathias Sundin och minskar det svenska biståndet till palestinska myndigheten. Det är inte ledningen för palestinska myndigheten som drabbas. Det är befolkningen på Västbanken och i östra Jerusalem som i så fall drabbas av ett sådant beslut. Det gäller även befolkningen på Gazaremsan. Från Vänsterpartiets sida är vi på många punkter kritiska till palestinska myndigheten. Vi har samarbetat med och för en aktiv dialog med den palestinska vänstern, som på många punkter är oerhört kritisk till palestinska myndigheten. För en stund sedan hade jag en interpellationsdebatt om hbtq-frågor. Där finns mycket att önska vad gäller palestinska myndigheten, för att ta ett av många exempel, men jag tror inte att vi löser det genom att dra in bistånd och därmed bestraffa det palestinska folket. Vi ska komma ihåg att de människor som i dag lever i Palestina lever under israelisk ockupation. De lever i en verklighet där deras möjligheter att ha ett arbete och kunna försörja sig slås sönder av vägspärrar och murbyggen och av blockader mot Gazaremsan. De på Gazaremsan lever i en verklighet där de närmast regelbundet får sina hem sönderskjutna av Israel. Vi ser hur ett stort antal palestinier de senaste åren förlorat sina hem när den israeliska regeringen låtit riva dem. Dessa människor, som redan lider under israelisk ockupation, ska alltså dessutom bestraffas för ett uttalande från palestinska myndigheten. Jag förstår ärligt talat inte hur det går ihop. Jag skulle gärna vilja fråga Mathias Sundin, för det vore intressant att få höra om det här är Mathias Sundins egen åsikt, om det är ett litet solospel vi ser i riksdagen, eller om det är Folkpartiets åsikt.

Fru talman! Jag skulle vilja svara på frågan vilka krav Sverige har ställt på Palestina. Sverige ställer krav i genomförandet av allt vårt bistånd. Vi har i förhållande till Palestina ställt krav på god kontroll och respekt för mänskliga rättigheter, kamp mot korruption och arbete för jämställdhet och fortsatt reformarbete. Regeringen har även klargjort för president Abbas vikten av att vara så konstruktiv som möjligt, vara beredd att kompromissa samt agera med respekt för Israels säkerhet och för fortsatt inompalestinsk försoning. Jag vill också säga att det naturligtvis inte är Palestina som ensidigt fördömt Sverige. Det är Arabförbundet, där Palestina ingår, som på förslag av Saudiarabien gjort det. Jag har i mitt interpellationssvar redan redogjort för vad Palestinas ambassadör sagt om relationen till Sverige. Vi måste se på det sammanhang som det palestinska folket i dag lever i. Vi har 1,8 miljoner människor. 1,3 miljoner flyktingar på Gazaremsan bor på ett område stort som en fjärdedel av Öland. Isoleringen av dessa människor är förödande. 90 procent av grundvattnet är förorenat och oanvändbart, och inom bara ett par år kommer hundra procent av vattnet att vara oanvändbart. Under Gazakriget i somras förstördes mer än 100 000 bostäder. Jordbruksmark, offentliga byggnader, skolor och elnät förstördes. 2 100 palestinier dödades, varav majoriteten var civila. 500 av dem var barn. I dag finns det 425 000 barn som är i behov av psykosocialt stöd och traumabearbetning. Ungefär hälften av de arbetsföra står utan arbete. 20 procent av kvinnorna arbetar. Det är de lägsta siffrorna i hela världen. El finns för närvarande ungefär sex timmar per dag. Det finns ett oerhört behov av uppbyggnad av Gazaremsan. Under de första månaderna i år har en kvarts procent av det material som skulle ha behövts kommit in över gränserna. Vad vi ser här är ett oerhört mänskligt lidande och ett oerhört stort behov av stöd för det palestinska folket. Vi ser inte minst också ett behov av att ge dessa människor något slags hopp, så att den explosiva och väldigt farliga situation som råder där människor känner sig så desperata, inte eskalerar i ytterligare nya våldsamheter. Det är naturligtvis med denna helhetsbild som vi ser att det finns ett ökat behov av stöd till Palestina. Vi har ökat med en liten del, men det finns ett oerhört mycket större behov av att stödja palestinierna för att undvika en eskalering av konflikten.

Herr talman! Mathias Sundin säger att demokratier inte går i krig mot demokratier. Jag vågar nog också påstå att det är väldigt svårt att bygga en demokrati under utländsk ockupation. Det är lite märkligt att Mathias Sundin i sitt inlägg helt ignorerar det faktum att Palestina i dag är ett ockuperat land. Man befinner sig under israelisk ockupation, och ansvaret för denna ligger inte på den palestinska myndigheten utan på den israeliska regeringen, som valt att fortsätta med ockupationen. Mathias Sundin säger också att arbetet för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter inte kräver pengar. Då undrar jag vilka MR-aktivister Mathias Sundin har träffat. Jag har varit i Palestina och suttit ned med MR-aktivisterna där. Jag har träffat kvinnor som kämpar mot mäns våld mot kvinnor. Jag har träffat MR-aktivister som står upp för press och mediefrihet och som många gånger har kritiserat den palestinska myndigheten. För dem är det helt avgörande att de kan betala hyran för sitt kontor och att deras medarbetare har tillgång till mobiltelefoner. För att kunna fortsätta engagemanget kan de till och med behöva betala löner. Det är självklart att det behövs pengar. Och det är det som är problemet med Mathias Sundins utgångspunkt. Han vill bestraffa det palestinska folket för att han ogillar den palestinska myndigheten. Det är det som är konsekvensen. De som drabbas om Sverige minskar sitt bistånd till den palestinska myndigheten är just de modiga kvinnor som i dag slåss för jämställdhet i Palestina, de fackligt aktiva som kämpar för sin rätt att organisera sig och de som slåss för medie och pressfrihet. Det är de som skulle drabbas av Mathias Sundins politik. Sedan återstår frågan om det här är särbehandling av den palestinska myndigheten eller om detta är ett förhållningssätt som Folkpartiet förespråkar för alla de trettiotalet länder som Sverige har ett bilateralt utvecklingssamarbete med. Är det så att de länder som får svenskt bistånd förlorar rätten att föra en självständig utrikespolitik, att de förlorar rätten att ha synpunkter på Sverige? Jag skulle vilja ha svar från Mathias Sundin på om detta är Folkpartiets uppfattning.

Herr talman! Jag måste understryka det faktum att det självklart är oerhört svårt att bygga demokrati under ockupation. Detta är det tillstånd som palestinierna i dag lever under. Dessutom råder en akut brist på precis allting - mat, förmåga att bygga en ekonomi, elektricitet, möjlighet att röra sig fritt, utbildning. Med hjälp av vår nya biståndsstrategi kommer vi att försöka stödja till exempel utvecklingen av en privat sektor, där kvinnor specifikt står i fokus, för att man ska kunna ge palestinierna hopp. Vi bromsar också de krafter som inte ser något annat hopp än att åter ta till strid och till vapen. Vi vill också hjälpa till med vatten och sanitet, där vi ser en helt katastrofal situation. Inom bara ett par år kommer alla vattenkällor att vara förorenade och obrukbara. Det är en fullständigt desperat situation. Nästan 2 miljoner människor lever i Gazaremsan på en yta som är en fjärdedel av Ölands. Vi vill med hjälp av svenskt utvecklingsbistånd hjälpa till i den situationen. Vi vill också stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Vi för den dialogen med den palestinska staten och myndigheten. Det är precis så vi gör i alla våra biståndsländer där vi har bistånds och utvecklingssamarbete. Vi för en dialog. Det är inte alltid så att vi får perfekta demokratiska samhällen som lever upp till precis alla principer som vi strävar efter enligt en svensk modell och att vi därför drar bort vårt utvecklingssamarbete eller bistånd till några länder av den anledningen. Vi stöttar det palestinska folket. Jag vill understryka att vi ger en mycket stor del av biståndet via MR-organisationer, olika multilaterala organisationer, svenska, nationella och internationella CSO:er, privata universitet och så vidare. Det är ett sätt att stärka civilsamhället och ge en chans till det palestinska folket att se att det finns en framtid. När det gäller den palestinska regeringen har man valt en diplomatisk väg, och man vill inte ta till vapen. De krafterna vill vi stärka. Vi vill framför allt bidra till en fredsprocess där man kan se en demokratisk utveckling i hela regionen och fred och stabilitet.

Herr talman! Det är som vi vet en väldigt komplicerad och förödande situation för det palestinska folket. Det finns också en inompalestinsk splittring. Hamas har motsatt sig ett demokratiskt val. Skulle man ha ett val som utesluter Hamas och Gazaremsan kommer det att orsaka större splittring. Det finns en diskussion där som vi givetvis ser med oro på. Men jag som biståndsminister kommer aldrig att använda biståndet som ett vapen där vi drar undan möjligheter att hjälpa kvinnor, barn och dem som är utsatta och lidande. Det handlar om att de får hjälp med vatten, att ge dem en bättre framtid och att stärka deras rättigheter. Det är precis det vi gör i vår strategi med Palestina. Jag vill återigen poängtera hur enormt stort behovet är. Det var 100 000 bostäder som förstördes under Gazakriget i somras. Det finns ett enormt stort behov av återuppbyggnad. Isoleringen och elransoneringen skapar hela tiden en alltmer explosiv situation. Det är Sveriges ansvar som en rik nation att gå in och stötta och hjälpa och försöka att ge en långsiktig framtid åt det palestinska folket och inte bara gå in med humanitär hjälp när det är nya katastrofer. Nu går vi in med ett långsiktigt utvecklingsbistånd som är flexibelt, och det är bra.